Fru talman! Marie Nordén har frågat mig på vilket sätt jag avser att stödja den småskaliga livsmedelsförädlingen på landsbygden, om jag avser att verka för att åter ge Eldrimner ställning som nationellt resurscentrum för hantverksmässig livsmedelsförsörjning och om jag avser att verka för att stödja Eldrimners verksamhet ekonomiskt. Den småskaliga livsmedelsförädlingen utgör en viktig del i Sveriges livsmedelsproduktion och bidrar med kvalitetsprodukter med unika egenskaper som inte alltid återfinns hos produkter från den storskaliga produktionen. Den småskaliga livsmedelsproduktionen är också en viktig del av landsbygdens näringsliv - i Sverige har vi mer än 3 000 småskaliga livsmedelsförädlare och antalet är växande. Regeringen anser det viktigt att stödja den småskaliga livsmedelsförädlingen och har bland annat därför utformat en livsmedelsstrategi i vilken den småskaliga produktionen spelar en stor roll. Satsningen är också ekonomiskt omfattande. För år 2009 finns 26 miljoner kronor att söka för bland annat utvecklings och innovationsåtgärder inom livsmedelsområdet, inom ramen för den nämnda strategin. Därtill återfinns medel inom landsbygdsprogrammet, ett program som totalt omfattar 5 miljarder kronor per år. Vidare frågar Marie Nordén mig om Eldrimners roll som nationellt resurscentrum för hantverksmässig småskalig livsmedelförädling och om jag avser att stödja verksamheten ekonomiskt. Länsstyrelsen i Jämtlands län har sedan flera år tillbaka bedrivit en regional utvecklingsverksamhet genom Eldrimner, inriktad på att stärka den småskaliga hantverksmässiga livsmedelsförädlingen i regionen och att utgöra ett kunskaps och resurscentrum för i första hand nystartade och blivande små företag. Genom kurser, seminarier, studieresor, nätverk med mera har centrumet stöttat jämtländska företag inom småskalig livsmedelsförädling. År 2005 utsåg regeringen Eldrimner till ett nationellt resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. Enligt regeringsbeslut var Eldrimners uppdrag främst att sprida kunskap och ge råd inom området småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling samt att förmedla denna kunskap till andra centrum i landet och att stötta dessa. Verksamheten finansierades till och med år 2007 via medel från Statens jordbruksverk. Under 2008 har organisationen för sin uppgift att ge råd och vara nätverksbyggande uppburit medel från satsningen på livsmedelsstrategin, medan pengar för utbildningsverksamheten har erhållits efter ansökan från landsbygdsprogrammet. Jag menar att Eldrimner har en fortsatt viktig funktion att fylla för att utveckla den småskaliga livsmedelsförädlingen och därmed landsbygdens näringsliv. Eldrimners verksamhet är också viktig för att uppfylla min och regeringens vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Vid utvärderingen av ett oberoende konsultföretag förra året fick Eldrimner också ett mycket gott betyg för bland annat sitt utbildnings och utvecklingsarbete. Under mina resor i landet har flera ledande aktörer på matkonstens område påpekat för mig vilken viktig faktor Eldrimners entusiasm och kunnande har utgjort för dem och deras egen utveckling. Eldrimner kommer även i fortsättningen att vara ett nationellt resurscentrum för hantverksmässig småskalig livsmedelsförädling. Organisationen har möjlighet att ansöka om och erhålla de ekonomiska ramar som har gällt hittills. Genom en ändring av landsbygdsprogrammet sker en prioritering av kompetens och utvecklingssatsningar på mat med mervärden, inte minst den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessutom tillförs hittills outnyttjade medel till landsbygdsprogrammets åtgärd för kompetensutveckling. Dessa avsätts för att stärka nationella kompetensutvecklingsinsatser som främjar mat med mervärden, till exempel småskalig livsmedelsförädling, i första hand på nationell nivå.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för ministerns svar. Den småskaliga livsmedelsproduktionen bidrar på många sätt till en hållbar utveckling av landsbygden. I många fall har det också lett till nya företag och nya sysselsättningsmöjligheter på orter och i regioner. Inte minst kan man se det i Jämtlands län, där arbetet genom länsstyrelsen och Eldrimner har betytt väldigt mycket för den småskaliga livsmedelstillverkningen. I och med Eldrimners arbete har vi också fått ett större mervärde i att producera maten i Jämtland. Precis som ministern säger fick Eldrimner ett nationellt uppdrag 2005 av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Men det ministern utelämnar i sitt svar är att uppdraget då gällde till och med 2008 och att det i uppdraget ingick att göra en utvärdering under 2008 som sedan skulle ligga till grund för regeringens beslut om framtida stöd till verksamheten. Men innan utvärderingen var klar fråntogs Eldrimner det nationella uppdraget av regeringen från årsskiftet 2007/08. Efter gjord utvärdering och efter uppmaning av Jordbruksdepartementet lämnade Eldrimner in en ansökan om ekonomiskt stöd för 2008-2010 till Statens jordbruksverk. Sedan gick nästan hela 2008 innan besked kom den 11 november i år. Under den tid som har gått är det Länsstyrelsen i Jämtlands län som har finansierat verksamheten och fått lita på ett muntligt besked från Jordbruksverket om att pengar ska komma under 2008. Men man fick i princip vänta ett helt år. Planeringen för 2009 görs nu helt utan vetskap om vad som händer med finansieringen under nästa år. Med tanke på ministerns engagemang i de här frågorna, på att han ser att det finns en stor potential inom den här näringen och att han vittnar om det värde som Eldrimners arbete har även utanför landet är det förvånande hur regeringen har agerat gentemot Eldrimner. Sweco har gjort en helt oberoende utvärdering. Jag citerar ur den: "Sett till de tillgängliga resurserna blir ändå slutbetyget för Eldrimner väl godkänt. Detta inte minst sett till verksamhetens betydelse för sysselsättning och utveckling i bygder där sysselsättningsmöjligheterna generellt är svaga. I jämförelse med andra regional och sysselsättningspolitiska insatser är sannolikt stödet till Eldrimner mycket effektivt." Trots detta lever Eldrimner i en situation där man fortfarande inte vet hur finansieringen för de kommande åren ser ut. Det är inte acceptabelt, menar jag - inte om ministern menar allvar då han säger att Eldrimner även i framtiden ska ha ett nationellt uppdrag och att man ska ges tillbaka statusen som nationellt resurscenter för hantverksmässig småskalig livsmedelsförädling. Eldrimner upplever inte att de har den statusen i dag. Men då måste man också se till att Eldrimner får en längre finansiering. Det är inte acceptabelt att någon som nationellt centrum ska behöva söka pengar varje år och lägga krafter på det i stället för på verksamheten. Jag är naturligtvis glad för det positiva beskedet från ministern att Eldrimner får tillbaka sin status som nationellt resurscentrum, men jag är besviken över beskedet att de ska få ansöka om medlen och att det ska fungera som det hittills har gjort. Vad som har gällt hittills med den nuvarande regeringen är en stor osäkerhet som jag har svårt att tro att ministern tycker är acceptabel. Jag vill ha ett besked. Kommer Eldrimner i framtiden att få besked om en längre finansiering än på ettårsbasis?

Fru talman! Jag tackar för att Marie Nordén har ställt den här interpellationen, som är mycket angelägen i ett perspektiv där vi vet att just arbetstillfällen och sysselsättning inte minst i glesbygd är av mycket stor vikt. När jag besökte Eldrimner tidigare i höst blev jag mycket förvånad när jag fick höra hur regeringen har hanterat det här, inte minst med tanke på att vi har en centerpartistisk jordbruksminister. Åtminstone jag har i alla år haft uppfattningen att Centerpartiet har värnat om ett regionalt perspektiv, decentralisering, glesbygd och att hela Sverige ska leva. Under ett antal år har man byggt upp en organisation. Jag vet att de som har de mindre företagen ute i glesbygden har uppskattat detta oerhört mycket. Där har de kunnat få utbildning och rådgivning, man har kunnat stötta varandra och så vidare. Nu säger Eldrimner: Vi har fortfarande inte fått besked om ifall vi får några pengar under 2008. Den 11 november fick de beskedet att de skulle få pengar för 2008 - alltså när en och en halv månad är kvar av det år som man har försökt hålla i gång verksamheten. Marie Nordéns fråga är berättigad. Hur blir det 2009? Vi skriver i dag den 2 december. Vi vet att det snart är jul. Mellan jul och nyår lär det inte hända så mycket. Om det inte händer någonting på 10 1⁄2 månad lär det inte hända något på en halv. Jag blir mycket förvånad när jordbruksministern i svaret skriver att Eldrimners verksamhet också är viktig för att uppfylla hans och regeringens vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Varför drog man då undan förutsättningarna för att bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete för Eldrimner, framför allt när det fanns ett beslut om att det skulle göras en utvärdering av verksamheten i slutet av 2008? Då har man samtidigt den här ambitionen. Det går inte ihop. Det är fullständigt omöjligt att bedriva en verksamhet med de här förutsättningarna. Nu måste Eldrimner börja fundera på hur de ska lösa verksamheten under 2009. Ska det dröja till november 2009 innan man får veta om man har några pengar till det också? Hur länge ställer Jämtlands länsstyrelse upp med pengar för att finansiera det här? Det vet vi inte. Och om nu jordbruksministern är så intresserad - varför har han då inte varit där? Detta är ändå en ganska omfattande verksamhet. Av svaret uppfattar i alla fall jag att ministern inte har besökt Eldrimner. Jag vet att representanter för Eldrimner har varit på departementet i Stockholm ett flertal gånger och diskuterat problemen, så man måste ha varit mycket medveten på departementet om att de ännu inte har fått några pengar. Jag hoppas att det här ska lösa sig. Jag vet att verksamheten är oerhört viktig för de småföretag och livsmedelstillverkare som finns, inte minst i glesbygden. Jag hoppas att jordbruksministern här kan ge ett positivt besked till dem som är verksamma inom detta område.

Fru talman! Låt oss konstatera att Eldrimner de facto har rollen som ett nationellt resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsproduktion. Under några år fanns det speciella pengar avsatta för detta därför att detta var ett projekt. Men, fru talman, projekt är per definition projekt. Det innebär att de ska utvärderas när projekttiden är slut. Utvärderingen är nu gjord och redovisas delvis i mitt interpellationssvar. Utfallet av utvärderingen var för Eldrimners del positivt, för att inte säga mycket positivt. Det innebär i sin tur att Eldrimner har erhållit pengar. Med tanke på den bakgrund och den utvärdering som finns skulle jag kunna tänka mig att man även kommer att erhålla pengar, dels från landsbygdsprogrammet, dels från de pengar som finns i anslutning till den livsmedelsstrategi som regeringen har tagit fram - detta beroende på att verksamheten är och även fortsättningsvis ska vara av nationell karaktär. Går det att göra på något annat sätt? Nej, enligt min bedömning går det inte att göra på något annat sätt. Ansökningarna måste vägas mot varandra. Det går inte att peka på något och säga att ni ska ha extrapengar från regeringen genom ett särskilt beslut. Så fungerar inte vårt samhälle. Att efterlysa en mer stabil finansiering än de pengar som finns i landsbygdsprogrammet och i livsmedelsstrategin går inte, enligt min uppfattning, eftersom alla verksamheter är föremål för en årlig budgetbehandling av kammaren. Vartenda universitet och varenda högskola är föremål för en årlig budgetbehandling och har att ansöka om sina pengar. Men det gäller inte dessa verksamheter därför att här ligger EU bakom. EU har slagit fast att vi har ett sjuårigt landsbygdsprogram. Det finns alltså pengar till den här typen av verksamhet, vilket jag är mycket glad över. Har man fråntagits något uppdrag? Nej, man har inte fråntagits något uppdrag. Är det så att jag inte har besökt Eldrimner och tagit del av den dialog som man har velat föra från Eldrimners sida? Nej, det är inte så heller. Jag har, fru talman, besökt Eldrimner och tagit del av verksamheten. Jag har också sett till att mina medarbetare på departementet vid ett flertal tillfällen har tagit emot Eldrimners företrädare och medarbetare och ska göra det även i fortsättningen. Det är alltså, fru talman, upp till sökanden att söka pengar ur de tillgängliga potter som finns. Från de potterna kan man numera, beroende på ett aktivt agerande från regeringens sida, få fleråriga stöd, vilket inte är möjligt på något annat sätt.
Fru talman! Ministern blir väldigt engagerad. Vi tvivlar inte på hans engagemang. Men vi har ett nationellt resurscentrum som under nästan ett år varit utan resurser. Det har levt kvar för att vi har haft en länsstyrelse i Jämtland som har varit beredd att finansiera det i hopp om att regeringen och Jordbruksverket ska säga okej. Vi hade ett projekt som avslutades innan utvärderingen var gjord. Jag tycker därför att ministern inte ska ta så höga toner när han kritiserar vår argumentation. Pengarna som kom fick vi vänta nästan ett helt år på. Visst är pengarna inne på kontot nu, men det tog tid. Det är klart att det går att göra på ett annat sätt. Att högskolor och universitet skulle sätta sig ned och göra en gedigen projektansökan varje år för att få resurser stämmer inte. Jämförelsen håller inte. När man har bestämt sig för att man vill ha ett nationellt resurscentrum och har gjort en politisk prioritering där man säger att verksamheten är så bra och viktig att den har nationell status är det något annat än ett kortare projekt. Därför borde regeringen fundera på hur man ska finansiera detta mer långsiktigt än vad man är beredd till i dag. Alla som har jobbat med projekt vet att det tar otroligt mycket energi att skriva projektansökningar år efter år. Om det är så verksamheten ska fungera för Eldrimner ska man kanske skruva ned tonläget och säga: Det är okej om det finns de som vill jobba på nationell basis. Det kan vi stötta. Detta är dock inget sätt att behandla ett nationellt resurscentrum. Det har en annan status än ett projekt, tycker jag. Det var just det som var tanken när regeringen tillsatte detta i projektform. Det skulle drivas i projektform för att man skulle se hur det fungerade och om det var ett bra sätt att använda pengarna på. Sedan skulle projektet naturligtvis utvärderas. Därefter skulle regeringen ta ställning till detta. Nu har man lagt beslutet hos Jordbruksverket. Regeringen tar inte ställning över huvud taget verkar det som, utan det är en myndighet som får sköta det. Vi har flera nationella centrum som kan finansieras på annat sätt än att man låter ett verk eller en myndighet ensamt ta ansvar för det. Det handlar om en politisk prioritering om man tycker att verksamheten är viktig och strategisk i livsmedelsstrategiarbetet. Jag blev glad när jag läste hur livsmedelsstrategin lyfter upp småskalig livsmedelsproduktion. Det blev de på Eldrimner också. De kände att de låg precis i linje med det som regeringen ville göra. De visste att jordbruksministern var engagerad, och det kändes bra. Men tiden gick och pengarna kom ändå inte därför att regeringen låter Jordbruksverket ta besluten. Regeringen verkar inte vara beredd att själv ta beslut i frågan och säga att det är skillnad mellan projekt som söker på årsbasis och verksamheter som vi vill ge en strategisk uppgift och roll i att göra Sverige till ett matland i Europa.

Fru talman! Det gläder mig att jordbruksministern har varit på Eldrimner. Den insikten fick man inte i svaret, utan där lät det snarare tvärtom som att du bara hade gått på hörsägen. Maries inlägg påvisar behovet av att man måste tänka om och tänka på ett annat sätt. En sådan här verksamhet som uppenbarligen jordbruksministern, och förhoppningsvis hela regeringen, tycker är viktig kan inte ges förutsättningarna att den måste vänta till november månad innan den vet om den har resurser att driva verksamheten vidare. Jordbruksministern måste gå tillbaka till sin kammare och fundera över hur man löser detta på bästa sätt för att inte viktig kunskap och viktigt arbete ska gå förlorat. Har man inte pengar att bedriva verksamheten kan viktig kompetens försvinna från Eldrimner och flytta till ett annat område. Jag har själv ganska mycket erfarenhet av detta eftersom jag har jobbat på ett företag där det mesta av verksamheten drivs med forskningspengar och så vidare i projekt. Men inte hade vi en sådan här situation. Det hade aldrig gått att driva ett företag om man hade fått veta först när året nästan var slut om man fick pengar. Då hade projektet varit nedlagt för länge sedan. Det kan jag lova. Vi behöver bättre besked och större entusiasm för att få detta att fungera. Se till att pengarna kommer på plats innan året börjar så att man vet hur man ska kunna bedriva sin verksamhet! Vi kan inte ha en situation där man ska göra ansökningar och först veta när året är slut om man har fått pengarna eller inte.
Fru talman! Regeringen har satsat stort på livsmedelssektorn. Vi har gjort det därför att vi är övertygade om att vi i denna sektor kan hitta många nya verksamheter som kan sysselsätta många människor i alla delar av vårt land. För att den visionen ska bli verklighet krävs det engagerade och kunniga människor i alla delar av landet. Vad gör då regeringen för detta? Vi har bland annat sett till att det finns ett väldigt stort landsbygdsprogram, nämligen 5 miljarder kronor per år under en sjuårsperiod att användas bland annat för att utveckla kompetensen hos människor som ska få eller har sin utkomst från den här typen av verksamhet. För att det i sin tur ska bli verklighet fordras ju att någon plockar upp den kunskap som ibland bara finns hos individer ute i vårt samhälle. Eldrimner är ett sådant exempel. Vad är mer naturligt än att anvisa pengar från detta program till den här typen av verksamhet? Jag kan inte se att det finns något motsatsförhållande mellan att göra detta och att leva upp till den vision som regeringen har, det vill säga att få fram fler företag och fler verksamheter bland annat inom den småskaliga livsmedelsförädlingen. Hur går man då till väga? När man startar en verksamhet är det ganska naturligt att verksamheten bedrivs i projektform. Jag är rädd om skattebetalarnas pengar - det hoppas jag att interpellanten och meddebattören också är. När ett projekt är slut är det ganska självklart att man gör en utvärdering för att se om det är värt att gå vidare eller inte. I det här fallet har man vid utvärderingen kommit fram till att utfallet är mycket gott. Då är det naturligt att man lyfter in verksamheten i ordinarie verksamhet som kan ge den ekonomiska bas som bland annat Eldrimner behöver för att kunna utveckla sin verksamhet framöver. Är det möjligt att ge anslag för flera år? Ja, det är möjligt i det här fallet. Men det är inte regeringen som gör det. Jag är inte bara rädd om skattebetalarnas pengar, jag är också rädd för att inte följa lagar och förordningar. Vi har ju en konkurrensutsatt verksamhet och andra lagar och förordningar. Då måste man väga ansökningar mot varandra. Något annat sätt är inte möjligt när man ska tilldela den här typen av verksamhet medel och resurser.

Fru talman! Som jag inledningsvis sade är det väl ingen som ifrågasätter ministerns engagemang. Jag tycker att det är bra att man satsar stort på livsmedelssektorn och att man ser en utvecklingspotential där. Vi vet alla här i salen att det finns engagerade kunniga människor. Jag som kommer från Jämtland vet att vi har ett gediget kunnande i småskalig livsmedelsförädling. Eldrimner är inne på sitt 15:e år. Ministern säger att vi hade ett projekt, att det avslutades och utvärderades. Allt gjordes i helt fel ordning. Man avslutade projektet innan utvärderingen var klar. Vi vet att utvärderingen gav jättefina betyg. Nu säger ministern att det är möjligt att ge bidrag för flera år. Det är bara det vi begär. Om man ger ett centrum som Eldrimner nationell status, tycker jag att det borde finnas en vilja från regeringen och ministern att se att vi här har en seriös verksamhet som är utvärderad och borde finansieras på längre bas än bara ett år. Vi vet att den resurs, kompetens och kraft som måste läggas ned på att skriva en ny projektansökan - då är det ju i projektform om och om igen - är något som vi inte vill se. Det var just därför vi satte nationell status. Vi ville se ett långsiktigt arbete. Det var det som var så viktigt. Därför var det så glädjande att utvärderingen visade att det var väl använda pengar. Jag hoppas verkligen att man vid mötet den 4 då man träffar Eldrimner på departementet kan ge ett positivt besked om att den nationella status de nu ska få tillbaka ger en mer långsiktig finansiering.
Fru talman! Tack för den här interpellationen. Det har framgått av debatten och jag kan bekräfta att jag är engagerad när det gäller den här typen av frågor om mat. Jag tycker dessutom att mat är gott. Regeringen har sett en möjlighet att utveckla olika delar av vårt land med hjälp av maten och med hjälp av den kultur, tradition och kunskap som finns i olika delar av landet. Den kunskap, tradition och kultur som handlar om mat är ofta regional. Vi är därför angelägna om att den typ av verksamheter som vi diskuterar i samband med interpellationen växer upp i alla delar av landet. Eldrimner kan vara ett föredöme. Regeringen kan inte tilldela alla typer av projekt som uppstår i olika delar av landet speciella pengar eller utnämna dem till något speciellt. Vi måste ha den ordinarie beslutsgången för detta, och det är att hantera alla ansökningar lika. Det gör man också i de statliga verken. Hur mycket pengar handlar det om? För nästa år lägger vi 9 miljoner kronor på att utveckla den småskaliga slakten. Vi lägger 30 miljoner extra på kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet som redan innehåller 5 miljarder kronor. Vi har 26 miljoner kronor till vår livsmedelsstrategi. Jag tycker att det tyder på att vi har ett engagemang och intresse för seriösa verksamheter i olika delar av vårt land.